Herr talman! Tobias Billström har frågat mig om jag kan precisera mig exakt på vilket sätt som Vin & Sprits marknadsföring och försäljning på avgörande punkter skiljer sig från samtliga övriga privata aktörers på marknaden. Vidare undrar interpellanten ifall jag kan omtala hur Vin & Sprit garanterar att denna hållning genomsyrar hela marknadsförings och försäljningsorganisationen. Frågorna är ställda mot bakgrund av en debattartikel från förra året där jag pekar på vikten av att både regeringen och oppositionen inser hela vidden av att staten som Sveriges största företagsägare måste ta ett tydligt ägaransvar. I artikeln finns några exempel från bolagssfären med som illustrationer. I ett av exemplen framhålls det faktum att Vin & Sprit visar ansvarstagande och återhållsamhet i sin marknadsföring. Exempelvis avstod Vin & Sprit från att marknadsföra sina produkter i Sverige under den period förra året då det uppstod ett oklart rättsligt läge vad gäller alkoholreklamen efter att EU-domstolen hade kommit med ett utslag. Internationellt handlar det mycket om marknadsföringen av Absolut. Absolutkampanjerna bygger på en grafisk lek med form, symboler för städer och liknande. Detta ska jämföras med en del konkurrenters kampanjer som byggs upp kring exponering av attraktiva ungdomar och hälsa, spännande friska miljöer. Det bör dock i detta sammanhang nämnas att också Vin & Sprits produkter i något enskilt fall förekommit i sådana kampanjer, då man har drabbats av att samarbetspartner brustit i efterlevnaden av bolagets regler. Vin & Sprit har, och ska behålla, en mycket hög etisk profil avseende marknadsföring och sponsring i jämförelse med de flesta av sina konkurrenter. Det är min övertygelse att vi som ägare har påverkat detta i positiv anda. Det var också min poäng med det lilla exemplet i debattartikeln. Min avsikt var inte att kategoriskt utesluta att det finns andra bolag som agerar på ett ansvarsfullt sätt. Det finns det säkert, och det är naturligtvis bra. Vin & Sprits styrelse och ledning arbetar långsiktigt och medvetet med de värderingar och etiska riktlinjer som styr bolagets marknadsföring och försäljning. Att Vin & Sprit är anslutet till "globalt ansvar" är bland annat ett uttryck för detta arbete. Bolaget arbetar internt med regelbundna genomgångar och utbildningsseminarier i organisationen för att implementera de etiska regler som ska styra bolagets marknadsföring. Naturligtvis är detta inte en garanti för att misstag inte begås av medarbetare eller anlitade marknadsföringsbolag. Bolagets agerande genomsyras dock i allra högsta grad av en mycket ansvarstagande hållning.
Herr talman! Det är rätt fascinerande att den här debatten om näringsministerns uttalande äger rum två veckor efter det att åklagarmyndigheten valt att inleda en förundersökning av Vin & Sprit just på grund av företagets inblandning i Systembolagets skandaler. Om något så bevisar väl detta med all önskad tydlighet att Vin & Sprit inte är bättre eller mer ansvarstagande än något annat bolag på marknaden. Det betyder nödvändigtvis inte att det heller är sämre. Näringsministerns svar här i dag pekar också i den riktningen, och det föranleder ytterligare en fundering från min sida. Innebär detta att det finns ett alkoholpolitiskt uppdrag för Vin & Sprit, näringsministern? Jag ställer det här som en direkt fråga i dag. Näringsministern skrev i sin artikel i Dagens Nyheter den 16 december om Vin & Sprit att "dessutom tar bolaget ansvar för sin marknadsföring och sin försäljning på ett sätt som ingen privat aktör hade gjort". Det här är ett uttalande som förpliktigar. Det är specifikt till sin natur. Men om nu näringsministern upptäckt att orden "på ett sätt som ingen privat" är lite väl stora i sammanhanget har jag ingenting att invända. Jag skulle vilja ha svar på en mer specifik fråga. Näringsministern skriver i sitt svar till mig att kampanjerna för Absolut vodka bygger på en grafisk lek med städer och att det ska jämföras med "en del konkurrenters kampanjer som byggs upp kring exponering av attraktiva ungdomar och hälsa". Herr talman! Låt oss titta på en annons som jag visar upp och som förekom i den enormt populära amerikanska TV-serien Sex and the city, som har visats i mer än 30 länder, däribland Sverige. Hur rimmar den här produktplaceringen med näringsministerns svar i kammaren i dag om att det bara är de andra, de hemska bolagen, de som sysslar med oschysta marknadsföringsmetoder som använder unga attraktiva män i sina bästa år för att kränga alkohol? Det här är inte resultatet av någon brist i Vin & Sprits efterlevnad av regler, som näringsministern talade om tidigare. Vin & Sprit har naturligtvis inte bett om ursäkt, tagit avstånd eller på något annat vis försökt undvika att Absolut förekommit i det här sammanhanget. Hur rimmar detta med uppfattningen att Vin & Sprits hållning skulle vara bättre än alla andra aktörers på marknaden? Vad har näringsministern att säga om det?
Herr talman! Jag har tagit del av fråga och svar kring Vin & Sprit. Vi har också haft dem på besök i näringsutskottet tidigare i dag. De har redogjort för att det har förekommit brott mot den policy som är upprättad mellan Vin & sprit och Systembolaget. Det är bra att det finns en etisk policy till grund för arbetet, men det är inte bra när det bryts mot den policyn. Jag återkommer ofta i debatten till att det är oerhört viktigt att de statliga bolag vi har också ska agera som goda föredömen på den marknad de befinner sig på. Sedan kan vi alltid resonera om vad ett statligt ägande ska innehålla. Där tycker jag att det är högst tvivelaktigt att Vin & Sprit ska ingå. Men det är en annan fråga än den vi diskuterar i dag. Precis som Tobias Billström har jag vissa betänkligheter mot Vin & Sprits marknadsföring i andra länder. Det måste finnas en överensstämmelse mellan den marknadsföring som sker internt i Sverige och den som sker externt i andra länder. Det kan inte vara näringsministern okänt att man exempelvis i Polen har inrättat ett livsstilsmagasin där man marknadsför Kronvodkan gentemot ungdomar via det här livsstilsmagasinet, trots att det faktiskt är förbud mot spritreklam i Polen. Jag tycker att det är alarmerande och oroväckande att man just inriktar sig på ungdomar som målgrupp. Vi skulle aldrig tillåta det här i Sverige. Jag tycker att det är otillbörligt att Vin & Sprit ägnar sig åt sådant utomlands. Vi fick ett annat exempel här från USA. I USA sponsrade man tidningen Penthouse i en tävling om den sexigaste utvikningstjejen för att lansera ett nytt spritmärke. Så arrangerar man nattklubbspartyn där unga människor får gratis sprit. Vad är näringsministerns syn på detta? Ska vi ha ett statligt ägt svenskt bolag som agerar på det här sättet gentemot ungdomar när vi vet att tillgänglighet till sprit har betydelse för deras framtida hälsa? Jag tycker att det är otillbörligt. Vad är näringsministerns syn på saken?
Herr talman! Jag skrev en artikel i tidningen i slutet av förra året om styrningen av de statliga företagen där jag beklagade att det parlament i hela världen som har mest insyn i de statsägda företagen har så begränsat intresse i ägarfrågor av typen: Hur utvecklas företagen? Vad har man för strategier? Hur går det med lönsamheten? Intresset begränsas till att kräva privatisering för att få in pengar till luftiga överbud i budgetmotioner. Jag belyste med två exempel att jag tyckte att det jämfört med alternativen var bra att vissa företag var i statlig ägo. Jag tycker att det är bra att Vin & Sprit är i statlig ägo, därför att då kan vi stå här i kammaren, ställa krav på bolaget, diskutera vad som är rätt och rimligt, blottlägga missförhållanden och ställa krav på ändring. Jag använde mig av ett annat exempel. Vad vore det vunnet för Sverige om Vattenfall - som krävs i motioner från era två partier - skulle säljas till Tyskland eller till det franska statliga energimonopolet? I kraft av att Vin & Sprit från början inte kunde annonsera som andra gjorde med reklam för sprit med förföriska unga män och kvinnor som med en flaska som redskap får vem som helst på fall, med sportiga miljöer, med The Marlboro Man, med ishockeyrinkar och flaskor i förgrunden. Den typen av annonsering är omöjlig. Vin & Sprits reklam var stram och återhållsam. I stort sett avbildade man bara flaskan, och det tvingades man göra på ett mer kreativt och lite fräckare sätt än vanligt. Det har varit framgångsrikt. Man slog konkurrenterna på deras egen hemmaplan. Jag tycker att vi ska vara stolta över att ett statligt företag lyckades med detta. Ni lyfter fram två annonser som tecken på att jag har fel när jag säger att Vin & Sprit är återhållsamt i sin marknadsföring. Det ena fallet är faktiskt inte en annons, utan det är något som är självständigt producerat av en helt utomstående journalist, humorist eller vad det är för någonting, utan medverkan av bolaget och utan att bolaget har betalat för det. Det andra fallet är ett olycksfall av en återförsäljare som har visat dåligt omdöme och gjort en sådan här Penthousekoppling som inte alls bör förekomma, som inte kommer att upprepas och som vi kan sätta stopp för eftersom bolaget agerar i linje med att vara ett föredöme på det här området. Den fråga som jag ställde i min artikel som ingen av er har besvarat var: På vad sätt skulle alkoholpolitiken tjäna på att Absolut marknadsfördes av någon världsomspännande, börsnoterad firma vilken som helst? Skulle alkoholpolitiken bli bättre av det? Här kan vi kräva besked. Vi kan kalla till utskottet. Via ägarens direktiv kan vi på olika sätt - i slutändan genom att avskeda styrelsen - påverka i den riktning vi vill. På vad sätt skulle det vara bättre om Vin & Sprit ägdes av någon annan som inte hade dessa hänsyn att ta? Jag tycker inte att Vin & Sprit är ett alkoholpolitiskt förstahandsinstrument, men jag har samma principiella syn som flera andra i kammaren, att de statliga bolagen generellt ska agera som föredömliga samhällsmedborgare. De ska agera så att andra kan ta efter den stil och den nivå de lägger sig på, och det förpliktar. I det här fallet förpliktar det till att inte skräddarsy reklam för ungdomar, inte töja på gränser och inte TV-annonsera för sprit bara för att EG-domstolen plötsligt har gjort det legalt. I huvudsak tycker jag att det hela har gått bra. Det har varit ett och annat olycksfall i arbetet. De får användas till att bygga erfarenheter på som ska förhindra ett upprepande så att Sveriges folk kan fortsätta att vara stolt över ett bolag som är välskött och som lämnar god avkastning till statskassan.
Herr talman! Näringsministern är alltså trots allt ändå av den meningen att det existerar ett alkoholpolitiskt uppdrag för Vin & Sprit, även om det inte är av förstahandskaraktär och att detta till sin natur innebär en restriktivitet i bolagets inställning till marknadsföring och försäljning. Jag är fuller väl medveten om att denna produktplaceringen - för det är vad det handlar om - inte var följden av ett medvetet köp från Vin & Sprit, men man får i alla fall fundera över hur produktplaceringen går till. Jag undrar om näringsministern skulle kunna meddela kammaren sina synpunkter på följande uttalande som man hittar i Veckans Affärer, nr 41 från oktober i förra året. I en artikel med rubriken "Absolut statligt understödd spritfest" intervjuas departementssekreteraren Kristina Ekengren som är analytiker och arbetar med Vin & Sprit jämte näringsministern. Hon levererar några mycket intressanta synpunkter i denna artikel som jag ska citera. Hon får bland annat frågan: "Finns det något som helst alkoholpolitiskt uppdrag kvar för Vin & Sprit?" "Nej, det gör det inte", svarar hon. "Vad är uppdraget i stället? Vinstmaximering. Vin & Sprit är ett bolag under full konkurrens och ska agera därefter." Så mycket var det med restriktiviteten och begränsningen. Detta kontrasterar ju skarpt mot det som näringsministern nyss sade om Vin & Sprits betydelse för att ge alkoholpolitiken i Sverige en annan inriktning. Nu hör vi från hans egna medarbetare på departementet att detta inte stämmer. Herr talman! Moderaternas uppfattning i fråga om Vin & Sprit är helt klar. Vi vill sälja bolaget, och vi tror att etiska regler har sin givna plats även om bolaget inte skulle vara i statlig ägo. De allra flesta bolag som finns på marknaden arbetar nämligen på det viset. Alkohol är inte som vilken annan vara som helst. Det innebär bland annat att företag som tillverkar och säljer alkohol bör ta ett extra stort ansvar när det handlar om på vilket sätt som företagets produkter marknadsförs och säljs. Den naturliga frågan till näringsministern blir därför vilken väg som han och regeringen är beredda att gå. Att ni vill behålla Vin & Sprit som en vinstmaximerande guldkossa för statskassan, det vet vi, så det behöver vi inte diskutera här i dag. Men är näringsministern beredd att göra något åt marknadskoden för alkoholförsäljning? Det är ju den som står i centrum för debatten här i dag. Vore det inte en idé att ta upp en diskussion med den övriga branschen och kanske till och med föra en diskussion med den branschförening som Vin & Sprit tillhör, Sprit och vinleverantörernas förening, om att gå i fronten för en gemensam marknadskod? Vore det inte en utmärkt idé att bjuda in branschföreningen till en diskussion om hur branschen kan vara självreglerande i stället för att ständigt försöka att lagstifta till ytterlighet? Det här är en mycket aktuell fråga nu när regeringen står i begrepp att formulera en ny alkoholpolitik.
Herr talman! Insynen i de statliga bolagen för oss i oppositionen är ju ganska begränsad. Vi har exempelvis haft oerhört svårt att få tillgång till handlingar. Så den frågan kan vi diskutera. Den frågan som är intressant att diskutera här är möjligheten till ägarstyrning. De statliga bolagen ska vara föredömen, oavsett vad vi tycker om vilka bolag som staten ska äga. Därför blir jag lite bekymrad när näringsministern försöker att glida undan genom att säga att det i det här exemplet har skett ett övertramp och att man också har erkänt detta. Det är bra, men exemplen är flera. Därför är det ytterst en ägarfråga hur man förebygger övertramp av den här typen. Här är ägarstyrningen av vikt. Därför är min fråga: Vilket inflytande har regeringen och vilka initiativ har man tagit för att komma till rätta med och förebygga den här typen av problem? Sedan vill jag säga att jag ser väldigt positivt på att man från Vin & Sprit samverkar med andra aktörer på marknaden för att hitta en gemensam policy, vilket jag fick höra i dag via branschföreningen. Det är ett initiativ i rätt riktning. Det förekommer säkert väldigt många övertramp, inte bara från Vin & Sprit utan från andra bolag. Det här ska vi försöka att rätta till så mycket som möjligt. Då är branschföreningen naturligtvis av största vikt. Vin & Sprit är en viktig medaktör, och då blir ägarstyrningen i Vin & Sprit väldigt viktig. Ändamålet helgar inte riktigt medlen i den här frågan, även om vi alla inser vilken fin inkomstkälla som Vin & Sprit är för regeringen. Vilka initiativ har regeringen tagit för att förebygga den här typen av övertramp?
Herr talman! Jag tackar Maria Larsson för beviset på den öppenhet som råder. För andra gången på två månader har Vin & Sprit lyckats att få komma till näringsutskottet och informera om de frågor som vi nu diskuterar. Vid första tillfället bad näringsutskottet att få vänta med informationen innan man tog emot den när jag ringde och erbjöd den. Den här gången har det - såvitt jag har förstått - gått snabbare. Jag tycker att Maria Larsson levererade en omedelbar dementi på den inledande kommentaren att det hela var slutet och att det inte gick att få någon insyn i de statliga företagen för riksdagens ledamöter. Maria Larsson levererade också en dementi av Tobias Billströms påstående att Vin & Sprit inte tar några initiativ via branschföreningen och att man inte utnyttjade sina möjligheter att sanera branschen. Maria Larsson berättade ju om de initiativ som Vin & Sprit har tagit just på det här området, så det behöver jag inte ta upp mera tid för att upplysa Tobias Billström om. Jag fick däremot inte på någon punkt något svar på de frågor som jag ställde. Jag noterar att Maria Larsson inte har någon debattid kvar, så jag ska inte ställa nya frågor till henne. Men jag svävar fortfarande i okunnighet på denna avgörande punkt: På vad sätt skulle alkoholpolitiken i världen bli bättre om Absolutmärket marknadsfördes av ett börsnoterat bolag med kortsiktig vinstmaximering och utan insyn från Sveriges riksdag och Sveriges regering? Den ekvationen kan jag fortfarande inte få att gå ihop. Jag noterar att Maria Larsson och Tobias Billström ännu inte har tagit chansen att upplysa mig om hur det skulle gå till. Jag tycker att det fortfarande förtjänar att påpekas att Vin & Sprit är ett bolag i framkant vad gäller ansvarstagande. Det har begåtts misstag. Ägaren och bolagets styrelse har tagit initiativ till att alla misstag ska blottläggas, offentliggöras och redovisas för riksdag, för allmänhet och för åklagare. Jag tycker att det vore väldigt bra om andra leverantörer till Systembolaget, som också figurerar i de utredningar som pågår, var lika öppna, lika aktiva och lika engagerade, och den vägen försökte dementera mitt påstående att Vin & Sprit står i en klass för sig vad gäller öppenhet, ärlighet, redovisning, transparens för att komma till rätta med de problem med avarter som vi har sett i marknadsföringen av alkohol. Eftersom alkohol inte är en vara vilken som helst, är detta ett område som måste kringgärdas med mer uppmärksamhet och mer omsorg. Det menar jag att Vin & Sprit gör. Jag utmanar den politiska oppositionen och andra aktörer på marknaden att också engagera sig på det området.
Herr talman! Först och främst, näringsministern: På vilket sätt skulle det bli sämre ifall bolaget inte var statligt ägt? Det är ju den naturliga motfrågan. Vi har i dag sett den här typen av produktplacering som väldigt tydligt visar vad som kan hända även med ett bolag som enligt sin egen uppfattning håller sig med en väldigt väl fungerande marknadskod. Det kan naturligtvis diskuteras om så är fallet. Jag hade självfallet hoppats på att näringsministern i dag skulle haft ett mer tydligt anslag i debatten. Men det verkar väldigt osäkert vad regeringen egentligen tror sig vinna på att avstå från en fördjupad dialog med branschen likaväl som att behålla Vin & Sprit i statlig ägo. Vi har i dag kunnat konstatera att bolagets marknadskod lämnar en hel del övrigt att önska. Det finns till och med skäl, tycker jag, att ifrågasätta om bolaget över huvud taget tillämpar en samlad regelkod av det slag som andra liknande bolag på marknaden gör. Näringsministern har inte heller uttalat om han anser att det vore en bra idé att låta branschen totalt hantera dessa frågor. Det tycker jag är tråkigt. Från moderat sida hade vi önskat en linje som baserade sig mer på samförstånd och eftertanke kring de här väldigt viktiga frågorna. Det tycker jag är en viktig slutsats, herr talman, av dagens debatt.

Herr talman! Jag tycker att dagens stillsamma debatt har bekräftat vad man visste innan. Det har inte redovisats några nya positioner från någon, och jag ska väl medge att inte heller jag har förändrat min syn. Det är trist att detta är den enda typ av debatt vi för i riksdagen om de statliga företagen. Vi hade en debatt i våras, där ni ville försätta SJ i konkurs. Ni ville inte vara med och rekonstruera bolaget enligt det förslag som låg på bordet. Ni har synpunkter på marknadsföringen av alkohol. Det stannar ungefär där. I stället har ni ett patentrecept för allting: Sälj våra bolag till utlandet, så löser sig våra problem och vi kan använda pengarna till skattesänkningar. Jag har en annan syn. De statliga bolagen ska vara välskötta. Vi har för många exempel på ägare som har ett kortsiktigt perspektiv och som springer och gömmer sig när det blir problem. Sverige behöver fler, inte färre, ägare i näringslivet - ägare som har ett långsiktigt perspektiv, ägare som har ett tydligt ansvar. Inga problem i den svenska ekonomin löses genom att den störste ägaren, staten, abdikerar från sin roll, flyr fältet. Jag tycker som sagt att det går i fel riktning. Vi behöver fler ägare i Sverige, inte färre. Inte minst på det alkoholpolitiska området tycker jag att det finns noll att vinna på den typen av förändringar.